Herr talman! Meeri Wasberg har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra möjligheten att ge rätt service eller tjänst i rätt tid och på rätt plats. Regeringen har i den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt framhållit att utgångspunkten för myndigheternas service ska vara en likvärdig tillgång till service för alla. Regeringens förvaltningspolitik bygger på att myndigheterna i stor utsträckning själva, utifrån de mål för verksamheten som riksdagen och regeringen fastställer, avgör hur den egna verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt tillgodose medborgares och företags behov. Regeringen säger också i den förvaltningspolitiska propositionen att man ska ta ställning till om det behöver ställas tydligare krav på service och tillgänglighet på myndigheterna. För att ge underlag till ett sådant ställningstagande har Statskontoret på regeringens uppdrag tagit fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. Statskontoret pekar i sin rapport Service i medborgarnas och företagens tjänst på frågor som behöver utredas och utvecklas för att stödja myndigheternas lokala service i samverkan. Detta underlag bereds för närvarande i Regeringskansliet. Utöver att fråga mig om myndigheternas service berör Meeri Wasberg en del frågor om korruption och yttrandefrihet för statsanställda. När det gäller dessa frågor vill jag, liksom tidigare, framhålla att regeringen satsar 5 miljoner kronor årligen 2013-2016 för att fortsatt främja värdegrundsarbetet i den statliga förvaltningen. Regeringen har beslutat att inrätta en värdegrundsdelegation. Delegationens uppgift är att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. Verksamheten inriktas mot aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser. Målgruppen är myndighetschefer, fackliga företrädare och anställda vid statliga myndigheter. Frågan om korruption berörs även i den granskning av myndigheternas arbete mot korruption som Riksrevisionen nyligen publicerat. Regeringen avser i sedvanlig ordning att återkomma till riksdagen i juni med anledning av den granskningen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, och tro mig, jag är glad över att få debattera denna fråga med någon som åtminstone verkar bry sig om hur det står till med arbetet inom staten. Som framgår av min interpellation ställde jag en fråga i slutet på förra året, då vi alla kunde se hur trycket på våra statliga myndigheter ökade både på grund av fler och mer komplicerade uppgifter men också på grund av att det är just våra statstjänstemän som tvingas möta enskilda människors frustration i pressande situationer, allt oftare med hot och våld som följd. Den bilden skiljer inte så mycket nu några månader senare. Det finns helt uppenbara behov av att uppgradera de demokratiska värdena i statsförvaltningen, men tyvärr verkar åtgärderna lysa med sin frånvaro. Det handlar inte minst om synen på statens uppgift och i förlängningen av detta synen på dem som är satta att utföra densamma. Krus hade sedan 2009 haft uppdraget att stödja och samordna myndigheternas arbete med strategisk kompetensförsörjning. Krus lades ned vid årsskiftet, och det fanns inte någon ny verksamhet fanns på plats. Som jag skriver i min interpellation fick jag bland annat svaret att "Regeringen förbereder tillsättningen av en värdegrundsdelegation." Nu har detta i detta justerats till att "regeringen beslutat att inrätta en värdegrundsdelegation". Men arbetet har vad jag förstår ännu inte kommit i gång. I övrigt lade man tillbaka frågan i knäet på myndigheterna själva. Det är klart att det ligger ett stort ansvar på myndigheterna. Men det är också en fråga om vilka förutsättningar som de tillåts verka under. Det känns tungt att konstatera att de av oss som är och vill kunna vara fortsatt stolta över svensk statsförvaltning, som enligt regeringens hemsida håller världsklass, faktiskt har anledning att känna en viss oro. Ingen av oss, inte heller statsrådet, tycker att det känns bra när vi tar del av rapporter om misstänkta mutbrott, om hur anställdas yttrandefrihet som naggas i kanten och om hur det blir lägre i tak. När jag skrev interpellationen hade Arbetsförmedlingens medarbetarundersökning nyligen presenterats och var då den senaste i raden av oroande signaler. I sitt tidigare svar beskriver statsrådet hur viktigt det är att förvaltningen arbetar innovativt och att det för detta ändamål har tillsatts ett nationellt råd. Statsrådet får ursäkta, men det har sedan länge funnits en uppgift som ingår i varje statstjänstemans arbete, nämligen att ständigt påpeka behov av förändringar och förbättringar. Men när det blir lägre i tak och den som påtalar brister betraktas som kritiker snarare än som kompetent tjänsteman faller ord om innovativt arbete som utsäde på hälleberget. När höga chefer klargör för medarbetarna att det är frivilligt att arbeta här innebär det något mer än de uttalade orden. Det är ett underliggande hot om att man bör hålla sig på mattan, inte ifrågasätta, inte kritisera etcetera. På det sättet kvävs innovationskraften effektivt, och politiken ges inte heller möjlighet att ta del av de förslag till förändring som syftar till en bättre service till medborgarna. Staten borde som arbetsgivare föregå med gott exempel på den svenska arbetsmarknaden, inte minst för demokratins och rättssäkerhetens skull. Arbetsplatser där medarbetarna mår bra, känner stimulans i arbetsuppgifterna och uppmuntras att påverka gör helt enkelt ett effektivare och bättre jobb. Därför är jag trots allt bekymrad över att statsrådet inte har för avsikt att ta några ytterligare initiativ för att våra statliga tjänstemän ska kunna få bättre förutsättningar annat än de ständiga utredningar och tillsättanden som ska göras.
Herr talman! Vi ska komma ihåg att vi i staten har ungefär 220 000 anställda, och vi har uppemot 400 myndigheter, varav många kanske är små, men ändock. Det är klart att det finns många olika uppfattningar om arbetssituationen. Det pågår också ständigt omorganisationer och förändringar på olika håll i statsförvaltningen, och det skapar i sin tur självklart oro. Lyfter man blicken och ser i ett helikopterperspektiv ser vi att det finns ett högt förtroende för statsförvaltningen hos medborgarna. Man har en stor tilltro till statsförvaltningen. Vi har en god arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Därmed är inte sagt att det inte finns problem eller att det inte finns behov av att ständigt jobba med att både vidmakthålla det höga förtroendet och de goda omständigheterna och att också förbättra där det finns brister. Varje statsråd och departement har ansvar för sina myndigheter. Jag har ansvar för de mer generella frågorna. Jag kan försäkra Meeri Wasberg om att vi jobbar intensivt med att både vidmakthålla det höga förtroendet och att utveckla statsförvaltningen. Då handlar det inte bara om att utveckla de ekonomiska styrmedlen. Vi har ju löne och prisomräkningar som sätter en viss press på myndigheterna att vara effektiva varje år som går. Vi ska inte sticka under stol med att det också skapar en press på medarbetarna, men det är något som vi sammantaget ändå anser vara klokt ur skattebetalarnas synpunkt. Vi jobbar också exempelvis med värdefrågorna. Vi hade Krus som ett instrument. Då jobbade vi framgångsrikt med att ta fram bra material. Vi kände dock att den strukturen inte riktigt fungerade - det blev en för liten myndighet, helt enkelt - och därför har vi skapat en ny och smidigare struktur som ska dra i gång sitt arbete alldeles strax. Vi har på gång att utse dem som ska ingå i den delegationen. De kommer delvis att fortsätta med det som Krus har gjort och använda det materialet men också initiera aktiviteter för att förnya arbetet med värdefrågorna. Tanken är sedan att varje myndighet och varje myndighetschef i sin tur ska jobba med detta. Då ingår bland annat de frågor som Meeri Wasberg tar upp om högt i tak och ett bra klimat mellan ledning och anställda. Sedan ska man komma ihåg att medarbetare och chefer ibland har olika uppfattningar. Det viktiga är att man löser det på ett bra sätt och inte använder vare sig härskartekniker eller felaktiga personalpolitiska instrument. Men självklart kan det finnas konflikter ibland, och det måste man också kunna inse och hitta bra sätt att lösa. Den övergripande bild vi får när vi gör mätningar är att vi har ett bra förtroende för statsförvaltningen. Jag kan också informera om att vi varje år har en dialog med exempelvis de fackliga organisationerna, där vi lyfter fram frågor som de upplever som viktiga och som vi upplever som viktiga, och sedan tar vi med oss synpunkter att jobba vidare med. Bland annat har man tagit upp frågorna om högt i tak på arbetsplatsen. Vi kan inte på de generella mätningarna se att detta skulle vara ett generellt problem i statsförvaltningen, men därmed är inte sagt att det inte finns enskilda chefer som kanske inte fullt ut beter sig som man skulle önska och kanske säger fel saker. Det måste varje myndighetschef ta itu med på olika sätt. Jag upplever sammantaget att man jobbar med frågorna. Jag vet också att det finns mycket aktiviteter för att skapa ett bra klimat och bra förutsättningar för de anställda. Men jag tror som sagt inte att man kan säga att den statliga förvaltningen generellt sett lider av stora problem, även om därmed inte är sagt att det inte finns utmaningar. Det finns anledning att jobba vidare på många olika områden.
Herr talman! Det är nog alldeles sant att den statliga förvaltningen inte lider av stora problem, men jag kan ändå känna en viss oro. Om man inte från regeringens sida tar tag i de här frågorna och arbetar kontinuerligt med dem finns ju en risk för att förtroendet kommer att raseras. Det kan vara tillräckligt allvarligt om förtroendet raseras för enstaka större myndigheter, för det drar ned förtroendet även för andra. Det är värt att reflektera över. Du nämner att ni försöker hitta en smidigare struktur för det arbete som utfördes i Krus. Det kanske är bra. Vi får bara hoppas att det inte dröjer alltför länge innan den nya värdegrundsdelegationen kommer i arbete. Vi får också hoppas att den får goda förutsättningar att göra ett bra arbete tillsammans med myndigheterna. När det gäller statstjänstemannarollen i stort skulle jag vilja peka på att internutbildningen i många myndigheter har blivit kortare, mer snuttifierad och mer fokuserad på de enskilda regelverken och förändringar i dem snarare än på det bredare perspektivet som handlar om statstjänstemannarollen i grunden. Det har blivit populärt att tala om lean. Jag vågar påstå att idén att varje statlig tjänsteman varje dag i sitt arbete ska kunna påtala behov av förändringar och förbättringar för medborgarnas bästa är verklig lean när vi talar om det i ett tjänsteperspektiv. De lagar och regler som våra tjänstemän har att förhålla sig till är att jämföra med de skruvar och muttrar som finns på en bilfabrik. När det gäller arbetsmiljön finns det inget generellt att säga för alla myndigheter, men låt mig nämna ett exempel. Jag såg häromdagen en uppgift om att det var nästan 450 statstjänstemän som under den senaste femårsperioden fått en beviljad arbetsskada på grund av personskada. Många av dessa skador handlar om hot och våld. Det är nästan två statstjänstemän i veckan. Det är väldigt mycket, tycker jag, även om vi i relation till dessa två har en stor numerär övriga anställda. Det är dock för många för att man ska kunna vara nöjd över arbetsmiljön. När det gäller ledarskapet vill jag säga att vi naturligtvis har många duktiga chefer inom staten. Vi har också en del som kanske inte utför sitt ledarskap på allra bästa sätt. Jag förstår att varje statsråd har ansvaret för myndigheterna inom sina respektive specialområden, men utifrån Stefan Attefalls roll att jobba med den övergripande statliga personalpolitiken och förvaltningspolitiken tycker jag att det skulle vara intressant att få en reflexion över vilka värden i ledarskapet inom staten som kan vara viktiga att framhålla. Det tycker jag skulle vara intressant. Det är som sagt alltid medborgarna som står i yttersta fokus för våra statliga tjänstemän och deras yrkesutövning. Därför hoppas jag att en viktig del i värdegrundsdelegationens arbete kommer att vara just möjligheten för statstjänstemän att i sitt dagliga arbete påtala behovet av ständiga förbättringar. De förbättringar som de ser syftar naturligtvis till att gagna medborgarna på bästa sätt.
Herr talman! Vi jobbar mycket med att skapa ett ännu mer innovativt arbetsklimat i statsförvaltningen. Vi måste både använda skattebetalarnas pengar på ett smartare sätt och öka och förbättra servicen till medborgarna. Både ny teknik och nya arbetsmetoder ska användas i det syftet. Det innovationsråd som vi har tillsatt, som leds av Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och ska lämna sin slutrapport till sommaren, har till uppgift att identifiera vad det är i våra strukturer, regelverk, styrinstrument och lagar som gör att vi inte är tillräckligt innovativa och hur vi kan underlätta ett innovativt arbetsklimat. I det ligger bland annat att medarbetarna ska vara engagerade i detta. Linjesystem av olika slag i produktionsprocessen bygger på att varje medarbetare ska peka på vad som kan bli bättre och vad som kan förändras. Hela det arbetssättet bygger på att man involverar alla anställda i en ständig diskussion om kvalitetsförbättring och arbetssituation för de anställda. Det pågår ett arbete och en utveckling som gör att man mer och mer lyssnar in och försöker engagera medarbetarna. Det kräver av mellanchefer att de ska vara på alerten och duktiga ledare. Det är en stor utmaning. Jag vet att man på många myndigheter jobbar med hur man kan utveckla ledarskapet. Vi ska docka komma ihåg att vi har en ordning där fristående myndigheter har en stor möjlighet att själva utforma verksamheten utifrån budgetramar, lagar och riktlinjer. Det innebär att de också har ett stort ansvar när det gäller arbetsgivarfrågorna, hur man hanterar många personalpolitiska frågor. Här har vi konstruerat Arbetsgivarverket som är en statlig myndighet som styrs av de andra myndigheterna och som har dialog med de fackliga organisationerna. Mitt intryck är att det finns en bra dialog med de fackliga organisationerna och ett bra samarbetsklimat i statsförvaltningen mellan de fackliga organisationerna. Det är ett sätt att kanalisera där det finns missnöje och olika problem. Jag vet att det finns ett växande problem med hot mot enskilda tjänstemän, speciellt inom vissa myndigheter. Det gäller även i kommunerna. Det är en speciell problematik som man jobbar mycket med. Det är dock inte helt enkelt, för samtidigt vill vi vara tillgängliga och medborgarnära så att människor kan nå de offentliga tjänstemän som de vill nå. Värdegrundsarbetet handlar mycket om att inpränta i varje statstjänsteman, både den enskilda tjänstemannen och den högsta chefen, att vi är en del av demokratins infrastruktur. Det handlar om att verkställa politiska beslut, att behandla människor på ett rättssäkert och likvärdigt sätt och inte särbehandla, att respektera varje enskild människa och att hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi måste ständigt påminnas om vem vi är till för. Vi är inte till för oss själva, utan vi är till för medborgarna och för de företag vi ska ge besked till om olika tillstånd och så vidare. Det är ett viktigt arbete som Värdegrundsdelegationen kommer att intensifiera, och jag räknar med att man kommer i gång med sitt arbete under våren.
Herr talman! Vi får hoppas att man kommer i gång under våren; det vore trevligt. Statsrådet säger många bra saker. Det är kanske inte så konstigt, för i grunden handlar det statliga uppdraget om att ge medborgarna god service. Vad som är god service kan man givetvis ha olika uppfattning om, men i grunden tror jag att vi är överens, och det känns bra. Det är sant att våra statliga myndigheter är fristående och självständiga och har ett stort eget ansvar. Men som jag nämnde tidigare handlar det också om vilka förutsättningar de tillåts att verka under. Det handlar om de lagar och regler som finns och om vilken budget de har. De handlar också och om de dialoger de enskilda statsråden har med sina respektive myndighetschefer. Det kan sätta tryck och press, vilket kanske gör att ledarskapet ibland brister också på den högsta nivån. Man brukar ju tala om att man måste städa trappan uppifrån. Brister det uppifrån har det en tendens att falla nedåt i organisationen, och mest utsatt blir den enskilda tjänsteman som sitter längst ned och möter den enskilda medborgaren och kanske måste ge denne ett svårt besked. Jag hoppas att frågan om framtiden för den statliga förvaltningspolitiken inte förpassas till några utredningarnas minneslunder utan att det verkligen är en fråga som ligger på regeringens bord. Jag vill åter skicka med att det är viktigt att inte låta det innovativa arbete som varje enskild statstjänsteman kan bidra med falla på hälleberget.
Herr talman! Jag tackar Meeri Wasberg för diskussionen. Jag tror att vi är ganska överens om hur viktiga dessa frågor är. Jag hävdar bestämt att jag är engagerad i dessa frågor. Jag tycker att de är intressanta och viktiga. Jag ser det inte bara som ett sätt att hushålla med skattebetalarnas pengar och få en effektiv styrning utan också, som sagt, som en del av demokratins infrastruktur. Jag tror att en fördel vi har i Sverige och andra nordiska länder jämfört med i exempelvis södra Europa är att vi har en hög tilltro till den offentliga förvaltningen. Det innebär både att demokratiskt fattade beslut verkställs och att människor litar på att det myndigheterna säger är någorlunda korrekt. Man är självklart missnöjd ibland, men sammantaget känner man sig någorlunda sjyst behandlad. Det är en viktig känsla för medborgarna. När det krackelerar och förtroendet förloras tappar man all möjlighet både att reformera en ekonomi som har problem och att få in skattepengar. En väl fungerande offentlig förvaltning är en viktig del i demokratin. Därför är också varje enskild statstjänsteman en del i det jag kallar demokratins infrastruktur. När jag träffar myndighetschefer och generaldirektörer, vilket jag gör minst en gång per år, när jag träffar de fackliga organisationerna och när jag är ute på konferenser och talar om förvaltningspolitik understryker jag hur viktig varje enskild statstjänsteman är och hur viktigt det är att vi har fokus på rätt saker, det vill säga att tjäna våra medborgare och de företag som behöver våra tjänster och se till att systemet fungerar väl för att bibehålla det höga förtroende som statsförvaltningen har i dag.